Fru talman! Magnus Persson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att säkerställa att personer med brottsligt uppsåt inte anställs på Arbetsförmedlingen, där det redan är klarlagt att problematiken finns. Brotten mot välfärden är, i vilken form eller skepnad de än visar sig, oacceptabla. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen arbetar för att minska riskerna för att personer med brottsligt uppsåt anställs. Den arbetsgivarpolitiska delegeringen innebär att ansvaret för myndighetens medarbetare ligger på myndighetsnivå, och ytterst är myndighetens chef ansvarig. Ett omfattande regelverk finns på plats som verktyg för att kunna säkerställa att myndighetens medarbetare följer gällande regler och rutiner. Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen, bestämmelser om jäv i förvaltningslagen, brottsbalkens straffbestämmelser om tjänstefel och brott mot tystnadsplikt och arbetsrättsliga åtgärder som avsked, uppsägning, varning eller löneavdrag enligt lagen om offentlig anställning är några exempel. Arbetsförmedlingen har en skyldighet att förebygga att verksamheten utsätts för korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter i enlighet med förordning om intern styrning och kontroll. Arbetsförmedlingen ska dessutom utifrån förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen dels säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott samt i detta arbete samverka med berörda parter, dels delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten. När Arbetsförmedlingen reformeras i enlighet med januariavtalet ska kvalitet och kontroll vara styrande. För att stärka de statsanställda i deras tjänstemannaroll fortsätter regeringen att utveckla arbetet för en god förvaltningskultur och har bland annat tagit fram en handlingsplan mot korruption. Jag har förtroende för att ledningen för Arbetsförmedlingen har förmåga att informera och föra dialog med chefer och anställda och vid behov använda de mer ingripande verktyg som lagstiftningen ger. Regeringen kommer fortsatt att följa utvecklingen noga.
Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. I september 2020 kunde vi ta del av en rapport från en enhetschef på Arbetsförmedlingen, där det tydligt flaggades för att myndigheten utnyttjades cyniskt av organiserad brottslighet på flera sätt. Det handlade bland annat om felaktiga lönebidrag, upphandlade förmedlingstjänster, stöd och matchning och - värst av allt - utnyttjande av personer med nedsatt arbetsförmåga. Fru talman! Enligt myndigheten själv har man vid flera tillfällen identifierat anställda inom Arbetsförmedlingen som fungerat som infiltratörer åt kriminella nätverk. Omfattningen verkar man inte ha koll på, men det man har noterat är att fusket är väldigt öppet och att man endast har sett toppen på isberget. Fru talman! När man läser arbetsmarknadsministerns svar kan man konstatera att hon anser att ansvaret vilar helt på myndighetens chef samt att problemen ska hanteras i samband med reformeringen. Men regeringen kan inte blunda för sitt ansvar i denna fråga, då regeringen har det högsta ansvaret för sina myndigheter. Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet inleddes 2009 i samverkan mellan polisen och flera myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen. Man flaggade tidigt för dessa brott och utvecklingen av dem. Denna välfärdsbrottslighet kan alltså inte ha kommit som en överraskning. Frågan är, fru talman, om regeringen varit naiv och godtrogen likt tidigare regeringar i denna fråga, då detta inte är något nytt fenomen som har uppkommit under denna mandatperiod utan har funnits i många år. Är det då generösa tolkningar av lagar som har öppnat för denna kriminalitet? Jag skulle gärna vilja höra vad arbetsmarknadsministern har att säga om det.
Fru talman! Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi här i Sveriges riksdag utgår från det regelverk som finns. Den arbetsgivarpolitiska delegeringen innebär som sagt att ansvaret för myndigheten och dess medarbetare ligger på myndighetsnivå; det är myndighetens chefs ansvar. Det pågår, precis som Magnus Persson säger, ett omfattande arbete med myndighetssamverkan för att bekämpa välfärdsbrottsligheten. Vi har också under senare tid förstärkt arbetet mot arbetslivskriminalitet. Jag har alldeles nyligen även gett ett uppdrag till Arbetsmiljöverket för att se till att skapa en varaktig samverkan mellan myndigheterna. Utöver det har det fattats beslut om en handlingsplan mot korruption, som statsrådet Micko presenterade före nyåret. Vi vet också att det pågår ett gediget arbete för att säkerställa att det inte sker felaktiga utbetalningar. På område efter område har regeringen vidtagit en rad olika åtgärder för att se till att vi inte ska ha vare sig korruption eller någon sorts välfärdsbrottslighet. Detta ska bekämpas med alla till buds stående medel. Det finns också ett väldigt omfattande regelverk på plats som verktyg för att kunna säkerställa att myndighetens medarbetare följer gällande rutiner och regler. Jag beskrev flera av dem i mitt inledande anförande. Det är viktigt i sådana här frågor att myndigheten tar ansvar och att myndighetsledningen även fortsatt för en dialog med chefer och medarbetare inom Arbetsförmedlingen samt vid behov använder de mer ingripande verktyg som finns. Jag kan givetvis inte utgå från en artikel i en tidning, men om myndigheten framför eventuella behov av lag eller förordningsändringar till regeringen kommer jag givetvis att lyssna in det. Jag förutsätter att myndigheten återkommer till regeringen om man ser behov av den typen av förändringar. Brott mot välfärd är helt oacceptabla, oavsett i vilken form eller skepnad de visar sig. Regeringen kommer självklart att följa utvecklingen vidare.
Fru talman! Det var ju inte vilken person som helst som yttrade sig i tidningen, utan det var en högt uppsatt enhetschef inom Arbetsförmedlingen. Jag tycker att det är bra att regeringen har vaknat och vidtagit åtgärder. Men problemet är att detta följer i spåren av en förd politik som har förvandlat Sverige till ett paradis för entreprenörer i kriminalitet. Alla myndigheter som jobbar med den grova organiserade brottsligheten vittnar om exakt samma utveckling. Buset har skaffat slips och portfölj. De multikriminella har insett var de stora pengarna finns att hämta, nämligen hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket. Här har både denna regering och tidigare regeringar varit väldigt naiva. Kombinationen av stora pengar, liten upptäcktsrisk och låga straff är för kriminella som godis för barn. Just nu är det Arbetsförmedlingen som står för sötsakerna. Attackerna mot våra välfärdssystem följer ofta samma mönster. Det handlar om falska identiteter, falska kontrolluppgifter och företagsfasader. Sedan börjar man sitt plundringståg mot det offentliga. Det är en skrämmande utveckling, fru talman. Detta är allvarlig kriminalitet. Det är ett systemhot mot välfärdsstaten. Vi riskerar att finansiera framväxten av allt mäktigare kriminella nätverk. Jag vet att regeringen har gått ut med att myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet ska intensifieras. Detta är bra och viktigt, men det krävs betydligt mer än fina ord. Är arbetsmarknadsministern och regeringen beredda att se över lagstiftningen, skärpa kontrollerna och straffskalan samt ge åklagare och polis men även myndigheterna de resurser som krävs för att underlätta för våra myndigheter att komma till rätta med problemen? Det finns ganska mycket att göra.
Fru talman! Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi konstaterar hur läget är, nämligen att den offentliga förvaltningen i Sverige håller en hög internationell standard, så att det inte låter som att det här skulle vara ett utbrett problem. Sverige uppfattas också som ett land med relativt liten korruption, och det visar sig i internationella jämförelser att Sverige står sig väl gentemot andra länder. Trots detta förekommer det att människor med kriminella syften infiltrerar myndigheter i avsikt att lära sig systemen för att kunna dra nytta av dem. Det är självklart helt oacceptabelt. Korruption får allvarliga konsekvenser. Den minskar självklart förtroendet för myndigheterna. Den urholkar rättsstatens legitimitet och kan undergräva demokratin. Korruption skadar alltså Sverige på många olika sätt. Även misstankar om korruption kan skada. Därför är den här handlingsplanen väldigt viktig. Den antogs under förra året och ska gälla mellan 2021 och 2023. I ett starkt välfärdssamhälle måste korruptionsrisker givetvis regelbundet förebyggas, hanteras och diskuteras. På mitt bord som arbetsmarknadsminister ligger specifikt arbetet mot arbetslivskriminalitet, där vi nu satsar mer resurser. Vi är beredda att se över hur vi kan jobba mer integrerat med parterna på arbetsmarknaden. Jag kommer ganska snart att ha ett möte med parterna för att diskutera vidare kring detta. Men jag ser också att det kan finnas behov av att se över sekretesslagstiftningen för att kunna dela mer information mellan våra myndigheter. Fru talman! Vi ska givetvis göra allt som står i vår makt för att säkra våra myndigheter. Vi ska över huvud taget inte ha någon välfärdsbrottslighet eller välfärdskriminalitet. Det är givetvis väldigt allvarlig om sådant sker inom våra myndigheter. Det är tack vare den här viktiga myndighetssamverkan som den här typen av brottslighet kan upptäckas. Det är otroligt centralt att vi värnar myndighetssamverkan och att våra myndigheter har de bästa förutsättningarna att utföra sitt viktiga arbete.
Fru talman! Tack så mycket, arbetsmarknadsministern, för de satsningar ni gör! När man lyssnar på arbetsmarknadsministern kommer den naiva tron fram att i Sverige är det inte så farligt. Svensk välfärd och svenska myndigheter ska inte vara en tillflyktsort och kassako för kriminella. Ändå ser vi det. Vi ser det på Arbetsförmedlingen. Vi ser det på Försäkringskassan och Migrationsverket. Nu senast kunde vi se det även inom UD, regeringens eget departement. Detta är en utveckling som skrämmer. Här ligger ansvar och styrning ytterst på regeringen och inga verksamhetschefer. Detta är ett problem som växer alltmer. Vi måste nog släppa synen att Sverige är helyllelandet där ingenting händer och ta krafttag mot den här brottsligheten. Det är väldigt viktigt för samhället att få bukt med detta. Det är faktiskt skattepengar det handlar om.
Fru talman! Det är givetvis viktigt att vi vidtar alla de åtgärder vi kan för att säkerställa att vi inte har välfärdsbrottslighet eller att kriminella kan kliva in och använda skattebetalarnas pengar eller på annat sätt ägna sig åt välfärdsbrottslighet. Det är också därför som vi vidtar flera olika åtgärder. När vi nu ska reformera Arbetsförmedlingen, som ändå var temat för denna interpellationsdebatt, är det viktigt att just kvaliteten och kontrollen kommer att vara styrande. Vi håller på Regeringskansliet just nu på med att ta fram regelverk som ska finnas på plats för reformering av myndigheten. Det ska finnas på plats 2022. Arbetsförmedlingen förbereder reformen bland annat med en försöksverksamhet. Vi tar steg för steg framåt i den här processen. Det är väldigt viktigt för det perspektiv som vi här diskuterar att möjligheter för utvärdering och kontroll ska säkerställas. Vi ska också ha skarpa kvalitetskriterier som garanterar att de fristående aktörerna levererar både goda resultat och tjänster av hög kvalitet för att se till att alla arbetssökande ska få det stöd som de behöver och för att skattebetalarnas pengar ska användas på ett effektivt och korrekt sätt. Tack, Magnus Persson, för debatten!